Herr talman! Till säregenheterna i riksdagsarbetet efter 1976 års val hör onekligen att vänsterpartiet kommunisterna inte haft samma möligheter som övriga partier att delta i utskottsarbetet. Den regel som tillämpades under enkammarriksdagens första två valperioder upphörde att fungera efter 1976 års val. Det gick inte längre att få till stånd en överenskommelse som innebar att vpk erhöll det antal utskottsplatser som svarade mot partiets riksdagsrepresentation. Den regel som tillämpats fanns inte införd i riksdagsordningen. Första året efter 1976 års val var vpk helt orepresenterat i utskotten. Nästa år erhöll partiet suppleanter i 12 utskott. Suppleanterna saknade dock yttranderätt liksom rätt att foga reservation till utskottsbetänkanden. Numera tillämpar utskotten yttranderätt, men fortfarande saknas möjligheten att foga Den här situationen har varit till mycken irritation för kammaren. Från vpk Onsdagen den har vi dock gjort vad som varit möjligt för att lösa problemen. Därför har vi —i 18 april 1979 avvaktan på en reglerad ordning för utskottsvalen — accepterat provisoriska lösningar. Dessa har dock stupat på motstånd från andra partier. Frågan om utskottens sammansättning har varit uppe till flera behandlingar här i kammaren. Någon rimlig lösning har dock inte nåtts. Arbetsformsutredningens förslag, som nu behandlas, var det mesta man kunde uppnå i detta skede. Men inte ens en rekommendation om en rimlig lösning av utskottsrepresentationen har kunnat åstadkommas utan reservationer från konservativt håll. Som bakgrund till dagens ärende vill jag erinra om att det uttalande av grundlagberedningen som åberopas i motionen av Bertil Lidgard m.fl. moderater, ingalunda är det enda som sagts i denna fråga. Motionärerna åberopar att grundlagberedningen avvisat tanken på en samtidig fördelning av samtliga utskottsplatser. Grundlagberedningen räknade med att styrkeförhållandena i kammaren skulle komma att avspeglas i varje utskott och annat organ. Det kan man väl ändå inte påstå blir fallet, om ett parti med mer än 4 96 av väljarna ställs utanför utskottsarbetet. Det finns en verklighet som måste beaktas. Men vad motionärerna inte åberopar är den diskussion som fördes i propositionen 1970:40 rörande utskottsrepresentationen med utgångspunkt i den dåvarande utskottsorganisationen med utskott indelade i avdelningar. Då fastslogs att de ärenden som riksdagen skall fatta beslut om måste vara grundligt förberedda innan de läggs fram för avgörande och att denna beredning ombesörjs i utskott. Det påpekades att lågt antal ledamöter medför att ordinarie ledamot kan komma att saknas från parti av icke obetydlig storlek. Den diskussionen är särskilt aktuell i nuvarande valsystem med den gällande 4-procentsspärren.

Även från allmän synpunkt får det anses mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti helt ställs utanför 101 Efter att riksdagen antagit detta uttalande borde det ha varit möjligt att finna former för att skapa en ordning som ger rättvis representation i utskotten för alla partier. Arbetsformsutredningen har dock haft stora svårigheter att nå enhet om en sådan lösning. Olika modeller har studerats. Nackdelar har funnits, dock inte så stora som nuvarande orimliga ordning innebär. Utredningen stannade vid en rekommendation till partigrupperna om att proportionell fördelning av det totala antalet utskottsplatser i enlighet med partiernas styrkeförhållanden i riksdagen bör eftersträvas. Det fanns stor majoritet för denna rekommendation, men ett par reservanter. I ett särskilt yttrande till utredningen har jag hävdat vpk:s uppfattning att varje parti som vid valet till riksdagen fått minst 4 96 av rösterna i riket skall äga rätt till representation i riksdagens utskott. Enligt vpk:s mening borde ändringar i riksdagsordningen i enlighet härmed ha föreslagits. För att medverka till en lösning av den nuvarande orimliga situationen i fråga om utskottens sammansättning biträdde jag dock rekommendationen till partigrupperna, även om jag fortfarande anser att partiernas representation i utskotten bör regleras i riksdagsordningen enligt den angivna principen. Konstitutionsutskottet ställer sig bakom rekommendationen till partigrupperna, bortsett från två moderata reservanter. Moderaternas ställningstagande är märkligt. Reservanterna söker bygga under sin negativa hållning med olika skäl. Man åberopar grundlagberedningen. Man anför att det kan bli problem vid voteringarna i kammaren, om inte majoritetssidan är garanterad majoritet i utskotten. Medvetet ”glömmer” man det faktum att kammaren alltid beslutar om utskottens förslag, att vi länge hade en situation med stor ovisshet om majoritetsförslag eller reservationer skulle vinna under den s.k. jämviktsriksdagen, liksom att dagens situation sannerligen inte ger uttryck för vad som är majoritetssidan. Det förhållandet att utredningen talat om att valberedningen i vissa fall kan behöva modifiera metoden tas som intäkt för att den har brister. Man söker t.o.m. konstruera ett problem i att ledamöter ur en partigrupp under pågående riksmöte kan bryta sig ut och konstituera en egen grupp — vad nu det problemet skulle ha för särskild betydelse just vid en tillämpning av utredningens rekommendation! Reservanterna yrkar bifall till motionen 2217. Vad vill då den motionen? Jo, den hemställer att riksdagen inte godkänner vad utredningen uttalat angående sammansättningen av riksdagens utskott. Med andra ord vill motionärerna och reservanterna att nuvarande orimliga ordning i fråga om partiernas utskottsrepresentation skall bestå. Utredningen har dock sökt finna en lösning på problemet. Det kan man däremot inte säga att motionärerna och reservanterna gjort. Detta är avslöjande. Jag yrkar, herr talman, bifall till konstitutionsutskottets förslag och avslag på reservationen rörande sammansättningen av riksdagens utskott. Herr talman! Ett par ord om propositionsavlämnandet till riksdagen. Utredningen konstaterar att de otillfredsställande förhållanden som rådde före 1976 kvarstår. Jag vet inte hur många uttalanden som gjorts, bl.a. i samband med konstitutionsutskottets granskningsarbete, utan att någon Nr 126 bättring kommer till stånd. Om utredningens formuleringar inte hade skrivits Onsdagen den i februari utan en månad senare är det väl fråga om, om inte tonen hade 18 april 1979 skärpts. Det har varit en minst sagt bedrövlig ordning i år. Riksdagens arbetsformer måste gälla ledamöternas möjligheter att över huvud taget pröva regeringsförslagen. En regerings försök att framställa sig som handlingskraftig får inte ta sig sådana uttryck att riksdagens möjligheter att pröva förslagen sätts ur spel. Men, herr talman, till detta problem återkommer vi redan i nästa vecka i samband med granskningsarbetet.

Herr talman! I mitt förra inlägg konstaterade jag med glädje att ett allvarligt missförstånd vad det gäller offentliga utskottsutfrågningar hade försvunnit sedan förra året. Av Hilding Johanssons anförande tycker jag mig nu kunna utläsa att motståndet börjar minska en aning. Nu talar man mest om praktiska problem, exempelvis om hur man skall kunna lösa frågan om hur kammarens ledamöter skall beredas tillfälle att ta del av utfrågningarna. Man diskuterar också hur lokalfrågorna skall kunna lösas och pekar på att detta fordrar en annan planering. Jag håller med om att en ordning med offentliga utskottsutfrågningar naturligtvis innebär att vi får vissa praktiska problem. Det vore ju underligt annars. Men mot dessa praktiska problem — i det här fallet tror jag att de är av en sådan storleksordning att vi nog skall kunna klara av att lösa dem — har vi att ställa det principiellt viktiga som ligger i att allmänheten skulle kunna få möjlighet att på ett annat sätt följa den diskussion vi har här genom att den får ta del av vårt beslutsunderlag. Jag tror att detta är en viktig sak för demokratin. Vi ledamöter har genom massmedias medverkan litet lättare att följa med vad som händer i andra utskott i intressanta frågor, och de praktiska problemen i samband med detta skall vi nog kunna klara av.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Nils Berndtson vill ha till stånd en ändring i nuvarande ordning. Däremot är jag något överraskad över att representanter för övriga partier icke har velat acceptera den inställning som man hade inom grundlagberedningen. Där behandlades frågan om utskottens sammansättning grundligt, och jag är förvånad över att man nu inte följer vad som därifrån rekommenderats. Jag vill också erinra om att i den särskilda arbetsformsutredningen, tillsatt av talmanskonferensen, två av våra vice talmän redovisat uppfattningen att någon ändring icke borde komma till stånd och att någon rekommendation icke borde utfärdas. När det sedan gäller frågan om riksmötets öppnande lyssnade jag med intresse till vad konstitutionsutskottets ärade herr vice ordförande Hilding Johansson anförde. Det framgick att riksmötets öppnande normalt borde förläggas till riksdagens plenisal. Jag vill då erinra om att i flera av de motioner som vi moderater uttalat vår sympati för har man framhållit att öppnandet vid början av varje ny valperiod med fördel borde kunna förläggas till rikssalen. I 105 mitt första inlägg nämnde jag något om hur uppskattad den gamla ceremonin var. År efter år blir man nu påmind om att intresset från allmänhetens sida för riksmötets öppnande blir allt mindre. Det tycker jag är olyckligt.

Herr talman! Jag är glad för att Hilding Johansson nu öppet deklarerade att han inte har några principiella invändningar mot offentliga utskottsutfrågningar, men jag är ledsen för att jag inte uppfattade honom så tidigare år. Jag får väl själv ta på mig skulden för detta. Det är emellertid glädjande att överensstämmelsen mellan våra åsikter är större än jag trodde. Finns bara viljan skall vi nog kunna lösa de praktiska problemen i det här sammanhanget.
Herr talman! Till vännen Hilding Johansson vill jag då ställa frågan: Har inte också han märkt att intresset för riksmötets öppnande har minskat, och finner inte också han detta beklagligt? Det är ju i våra dagar så populärt att tala om folkomröstning. Om vi teoretiskt tänker oss att man fick ställa till med en folkomröstning om vilken form för riksdagens öppnande som den svenska allmänheten önskar — den gamla ordningen eller den nya — råder det enligt min uppfattning inget tvivel om hur den folkomröstningen skulle utfalla.

Herr talman! Riksdagens arbetsformer är självfallet av stort intresse för riksdagens egna ledamöter och riksdagens anställda. Därom har vi under senare tid kunnat läsa, höra och se en hel del i bl.a. våra massmedia. Ledamöter som frivilligt hoppat av det besvärliga knoget har ägnats omfattande och medkännande kändisreportage och blivit mera populära än de någonsin varit under den i riksdagen verksamma tiden. Se där vilka fina själar, har man sagt — äntligen några som prioriterar privatlivets fröjder framför kvalen i maktens boningar! Någon epidemi har det dock inte blivit. De flesta härdar ut, kandiderar förhoppningsfullt på nytt, och nya tränger på, ivriga att få bära sin del av den tyngande bördan. Den privatisering som massmedia ägnat sig åt i denna fråga, som i så många andra, tål dock icke blott att skrattas åt. För många är det naturligtvis knepigt att kombinera privatliv och offentligt värv på ett lyckosamt sätt, och hur villkoren för riksdagsarbetet utformas har betydelse för detta och därmed kanhända också för rekryteringen. Detta är alltså en aspekt. Den viktigaste aspekten på frågan om riksdagens arbetsformer är dock av ett annat slag än vad dessa privata bekymmer föranleder. Utgångspunkten för en mera långsiktig reformering måste vara att riksdagen och dess ledamöter skall kunna fullgöra de politiska uppgifterna på bästa sätt, till gagn för riket och demokratin. Den som tror att detta någonsin skall kunna leda till åtta timmars arbetsdag och regelbundet lediga kvällar och helger tar säkert miste. Men arbetsformerna kan bli bättre än de är nu och de bör bli det — det är helt klart. För några år sedan fick en riksdagsutredning i uppdrag att grubbla över en del av problemen, och nya frågor har efter hand lagts på utredningen. Utredningen har under årens lopp föreslagit en hel del nyttiga ting, som accepterats av riksdagen. Jag skall här inte göra någon uppräkning. Det som hänt är väl känt av riksdagens ledamöter. Och det som behandlas i det nu aktuella utskottsbetänkandet är utredningens slutbetänkande jämte en del motioner, som rör såväl centrala som perifera ting. Innan jag går in på reservationerna och det som sagts av tidigare talare vill jag dock, liksom Torkel Lindahl gjorde, klargöra att jag inte tror att det går att skapa en rationell och från olika synpunkter acceptabel arbetsordning genom 107 mindre punktreformer. För att detta skall kunna åstadkommas krävs det enligt min mening en del ganska genomgripande förändringar. Vad som behöver göras har jag tänkt att inte nu gå in på i detalj. Det framgår av vad jag har sagt i tidigare debatter som vi år efter år har haft i denna fråga och av en motion som jag tillsammans med ett par centerkollegor har väckt till årets riksmöte. Motionen har av konstitutionsutskottet — på grund av de besvärliga arbetsförhållandena — skjutits till hösten. Det är min förhoppning att den då skall kunna bli utgångspunkt för en ny utredning med vidare direktiv. Som jag framhållit i ett särskilt yttrande till arbetsformsutredningens betänkande omöjliggör den nuvarande fördelningen av arbetsuppgifterna över riksdagsåret en rationell planering av arbetet för riksmötet som helhet. Detta i sin tur beror på att vi 1974 gjorde det misstaget att inte kombinera omläggningen av riksdagsåret med en omläggning av t.ex. budgetår och allmän motionstid. Med den nuvarande ordningen — med riksmötets start på hösten, med budgetförslag och allmän motionstid i januari — följer automatiskt dubbelarbete, ryckighet, en orimlig anhopning av ärenden till vissa perioder och en rad andra problem. Till dessa hör den låsning till riksdagsarbetet som under stora delar av året försvårar den utåtriktade och kontaktskapande verksamhet som alltid måste vara en viktig del av riksdagsledamöternas uppdrag. Det är främst med en omläggning av det slag som jag tidigare har antytt som det blir möjligt att på ett mera meningsfullt sätt gå vidare med systematiskt inlagda riksdagsfria veckor under riksmötet, vilket jag anser vara mycket angeläget, bl.a. för att riksdagsledamöter skall kunna hålla kontinuerlig kontakt med hemorten. Herr talman! Förslagen i arbetsformsutredningens betänkande har i huvudsak tillstyrkts av utskottet. Det innebär bl.a. en uppräkning av stödet till partigruppskanslierna. Som vi har hört av den tidigare debatten har moderaterna reserverat sig på en punkt. Det gäller utskottsrepresentationen för små partier. Det förvånar mig, eftersom det ju är ett tämligen modest förslag, man kanske skulle kunna säga ett moderat förslag. Partierna rekommenderas att komma överens om en sådan fördelning av utskottsplatserna att alla partier som kommit över 4-procentsstrecket blir representerade i utskott. Det är ju vad som gällt tidigare, innan socialdemokraterna i grämelsen över förlusten av regeringsinnehavet 1976 inte kunde komma överens med vpk. Jag har svårt att förstå att det som fungerade bra före 1976 inte skulle kunna fungera bra även i fortsättningen. Om nu den goda viljan hos socialdemokraterna anses behöva den puff som denna rekommendation innebär, borde det inte kräva så stor självövervinnelse för moderaterna att stötta till. Jag har hela tiden under den utdragna behandlingen av det här ärendet tyckt, att det är rimligt att ett parti som passerat spärren också kan delta i utskottsarbetet, och jag har beklagat att de socialistiska bröderna, som dock båda ursprungligen är utstigna ur samme Karl Marx skägg, inte kunnat komma överens i denna praktiska fråga. Det är ologiskt att inte ordna utskottsrepresentationen, och det är till förfång för kammarens arbete, eftersom yrkandena då får framställas direkt i kammaren. Det bästa hade naturligtvis varit, om det gått att få fram en hållbar regel i riksdagsordningen. Men det har inte utredningen klarat av trots mycket tänkande, i vilket såväl först Lars Werner som senare Nils Berndtson tagit del, dock utan att få någon Lidnersk knäpp. Det är för den skull litet överraskande, att Nils Berndtson här i dag fortfarande låtsas som om han ruvade på någon knepig lagteknisk lösning. Om lagstiftning skall åstadkommas, får man inte vara riktigt så hemlighetsfull. Den andra reservationen vid utskottsbetänkandet anknyter närmast till ett par motioner. Moderater och folkpartister vill som de framfört tidigare ha möjlighet till offentliga utskottsutfrågningar. Det är en evergreen, och argumenten kan väl inte varieras så särskilt mycket. Det finns naturligtvis — och det har jag sagt i tidigare debatter — skäl för att öppna utskotten, och reservanterna har anfört sina skäl. Men det finns också skäl emot. Hilding Johansson har varit inne på en del av dem. Ett är att det sannerligen inte skulle bidra till en rationellare arbetsordning. Frågan har enligt Torkel Lindahl inget samband med den besvärliga arbetssituationen. Det menar dock jag att den har. Offentliga utskottsutfrågningar skulle fördröja beredningsarbetet i utskotten och göra det mera omständligt, i vart fall om de blev vanligen förekommande. Och det föreställer jag mig är avsikten. Vi har ju redan nu stora svårigheter att hinna med utskottsarbetet, eftersom det föreligger beredningstvång i vad gäller alla sakärenden som väcks i kammaren. I länder där man har öppna utskottsförhör har man vanligen inte detta. Motioner sopas helt enkelt under bordet. I andra länder har man mycket begränsad motionsrätt och får av det skälet inte upp så många ärenden till beslut. Men jag skulle inte tro att vi i vårt land är beredda att slopa vare sig den vidsträckta förslagsrätten eller beredningstvånget. De utfrågningar som vi nu har i utskotten är ett led i beredningsarbetet, och ofta är det ett nyttigt led. Man kan på det sättet få fram upplysningar och värderingar, som är svåra att komma åt på annat sätt. Dessa överläggningar sker, som bekant, i en avspänd atmosfär. Om utfrågningarna skulle vara offentliga, tror jag att de skulle ändra karaktär. Erfarenheter utomlands visar, att de mycket lätt kan bli ett spel för galleriet. Därmed får de inte samma värde för beredningen av sakärenden, vilket vore synd. Frågor som är sekretessbelagda skulle över huvud taget inte kunna tas upp vid offentliga utfrågningar. Det finns således invändningar som man i varje fall bör klara ut innan man går till ett direkt beslut i denna fråga, något som ju reservanterna kräver. I ett särskilt yttrande pläderar moderaterna för en återgång till det tidigare ceremonielet vid riksmötets öppnande. Det är väl troligt att det får gå något annorlunda till när riksdagen flyttat tillbaka till Helgeandsholmen.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
Herr talman! Jag konstaterar att även Bertil Fiskesjö uppenbarligen endast har praktiska argument kvar emot en ordning med offentliga utskottsutfrågningar. De praktiska argumenten tycks huvudsakligen vara byggda på någon vision av att vi skulle ha någonting i stil med amerikanska kongressutfrågningar med TV-kameror i strålande ljussken, massor av folk osv. Det är väl inte otänkbart att detta kunde inträffa någon enda gång i någon enstaka fråga. Jag tror emellertid att det normalt skulle likna den grå vardag som Bertil Fiskesjö, jag och andra kamrater i utskottet hade möjlighet att följa på Nya Zeeland: Det var ganska exakt så som vi själva har det här i Sverige. Det var bara det att det fanns plats för allmänheten, och det satt eventuellt någon journalist där och lyssnade. I övrigt var det Sveriges riksdags konstitutionsutskott som var närvarande vid ett av de utskott som vi besökte. Det behöver faktiskt inte vara så märkvärdigt. Det behöver inte vara så svårt som det utmålas. Är vi eniga om att det ligger något positivt i att allmänheten också kan få vara med och ta del av det underlag som vi har för besluten, måste det väl ändå rimligen förbättra debatten ute i samhället. Därför skall vi nog klara av de praktiska problemen också.
Herr talman! Jag har aldrig förstått den där aversionen mot att ha riksdagens öppnande förlagt till rikssalen. Även rikssalen är folkets egendom, så jag tycker inte att man på något sätt behöver känna sig främmande och bortkommen där. Här har i debatten tidigare talats om att i andra länder öppnas alltid parlamentet i parlamentsbyggnaden. Låt mig därför — om man nu inte vill ha folkomröstning — åberopa den diplomatiska kåren. Vi vet alla att dess bedömning av det gamla svenska ceremonielet var att det var något enastående. Det tidigare riksdagsöppnandet hade utan tvivel för vår nation ett mycket stort internationellt propagandavärde. Jag förstår inte att man skall vara så rädd för att bryta den grå vardagen och att man inte vill återgå till ett mer högtidligt och värdigt öppnande av vårt riksmöte.
Herr talman! Jag tycker att Torkel Lindahl argumenterar mot sig själv i frågan om öppna utskottsutfrågningar. När vi har diskuterat denna sak tidigare — det har vi gjort många gånger — har man sagt att detta är mycket viktigt. På det här viset får man ut massvis av information till allmänheten. Det kommer att vara ett väsentligt inslag i informationen utåt. Det kommer att stimulera intresset för riksdagens arbete, Nu säger Torkel Lindahl att det här kommer säkert inte att ha så stor betydelse. Det blir litet tradigare och långrandigare utfrågningar där möjligen en och annan journalist tittar in. Därför kan man fråga sig vad vi skall ha hela den här förändringen till. Får man inte den stora effekten, är det hela Nr 126 meningslöst. Onsdagen den Nu tror jag att den senare bilden av hur sådana här utfrågningar skulle 18 april 1979 utveckla sig är den riktiga. Det är den erfarenhet jag har från de öppna utskottsförhör som jag har haft tillfälle att närvara vid, bl.a. i USA, där de utfrågade satt och läste högt ur digra dokumentmappar och där ett par trötta ledamöter från något kongressutskott pliktskyldigast ställde de frågor de måste ställa och där massmedias intresse var synnerligen svagt. Det här kan naturligtvis vara tillfälligheter — vi skall inte döma efter några få erfarenheter, men jag tror att det är viktigt att påminna om att dramatiken vanligtvis inte blir så stor. Watergateförhör och liknande, som spelas upp även i svensk TV, hör definitivt till undantagen. Detsamma skulle gälla här. Lars Schött tycker att vi nu inte öppnar riksdagen på ett värdigt sätt. Jag vet inte vad han grundar detta på. Det han särskilt saknar kan möjligen vara drabanternas taktfasta steg. Det skulle ha stort PR-värde utomlands om vi återgick till dessa drabanter, menar Lars Schött. Jag tror att han överdriver effekten. Det finns faktiskt länder som klarar sina internationella relationer ganska bra utan att ha någon särskild ceremoni alls. I Schweiz t.ex. slår talmannen helt enkelt klubban i bordet och förklarar sammanträdet öppnat utan några speciella ceremonier.
Herr talman! Nu verkar det som om Bertil Fiskesjö och jag börjar bli ganska överens om hur det normalt skulle kunna se ut med offentliga utskottsutfrågningar. Det skulle inte vara så där förfärligt besvärligt, det skulle inte vara så där enormt krångligt och dramatiskt som det har låtit tidigare år. Naturligtvis skulle det förekomma även dramatik vid vissa tillfällen, men vi är också överens om att det är fråga om undantag. Även en enda journalist, t.ex. från TT, som refererar en utskottsutfrågning har emellertid betydelse för allmänhetens möjligheter att ta del av det hela. Det måste väl ändå vara avgjort bättre än dagens system, där det eventuellt läcker ut litet grand utan att man är säker på hur pass korrekt det är. Är vi överens om att vi inte har några principiella orsaker till att motsätta oss Öppna utskottsutfrågningar, då tycker jag att vi skall kunna klara av de praktiska problemen också.
Herr talman! Jag tycker att det är beklämmande att lyssna till talare som tydligen saknar allt sinne för historisk tradition. Jag har svårt att förstå varför man skall vara så förtjust i den utarmning som äger rum bl.a. genom att man avhänder sig vackra gamla traditioner, ett vackert, värdigt ceremoniel. Det är f. ö. önskvärt att man blir ordentligt citerad, och därför ber jag att alla tar del av det särskilda yttrandet på s. 18, där det heter: ”Det under senare år tillämpade ceremonielet vid riksmötets öppnande har 111 inte det tidigare riksdagsöppnandets högtidlighet och värdighet.” Här görs alltså en jämförelse mellan förr och nu. Jag har tillåtit mig föreslå att man som domare vid den jämförelsen anlitar antingen svenska folket eller den diplomatiska kåren. Jag är övertygad om att i båda fallen en överväldigande majoritet kommer att säga, att det gamla ceremonielet var det nya helt överlägset.
Herr talman! Torkel Lindahl säger att möjligen skulle det vara en journalist närvarande vid en hearing. Ja, det är tänkbart, men det är inte säkert, och även om det skulle vara så lyckosamt är det inte någon garanti för att det står någonting i pressen dagen efter. Vi vet ju av bitter erfarenhet från överläggningarna här i kammaren att det ytterligt sällan finns några mera fullödiga referat i tidningarna av vad vi har haft för oss, även om det har gällt mycket viktiga ting. En risk med öppna utskottsförhör skulle naturligtvis vara att våra massmedier helt enkelt inte orkade med den breda bevakning som detta skulle kräva. Rapporteringen från kammaren och informationen om vad besluten innebär skulle kanske t.o.m. bli sämre. Lars Schött tycker att det var högtidligare och värdigare tidigare, och det må han naturligtvis tycka. Det tycker inte jag. Jag tycker inte det var särskilt värdigt med riksdagsmän sittande på dessa långbänkar i sina ytterrockar, försiktigt plirande upp mot kungligheterna och den diplomatiska kåren för att över huvud taget kunna få en uppfattning om vad som försiggick vid öppnandet. Och jag framhärdar i min uppfattning att det dock är riksdagen som skall öppnas och att det är riksdagen som skall stå i centrum vid den ceremoni som jag också tycker att vi skall ha.

Herr talman! Lars Schött åberopar på nytt grundlagberedningens uttalande. Men sanningen är väl den att grundlagberedningen inte förutsåg alla problem iden nya riksdagen. Jag vill erinra om att vi har fått ändra på ledamotsantalet; man harinte ens förutsett den situation som uppstod med 350 ledamöter. Och jag är inte övertygad om att grundlagberedningen förutsåg det problem som vi har upptäckt här i riksdagen genom att ett parti har hamnat utanför utskottsarbetet. Jag tycker att inga av de skäl som har anförts mot den fördelning av utskottsplatserna som utredningen rekommenderar är tyngre än de nackdelar som följer av att ett parti ställs utanför utskottsarbetet. Vad är ett riksdagsutskott? Det är ett beredningsorgan för kammarens beslut i olika frågor. Då bör det vara naturligt att partierna är representerade i utskotten i förhållande till sin styrka i riksdagen. Det är en både demokratiskt och praktiskt stark motivering för att söka en rimlig lösning på frågan om utskottsrepresentationen. Lars Schött tillhör konstitutionsutskottet och känner mycket väl till bl.a. detta utskotts granskningsskyldigheter. Då borde han väl ändå kunna dra slutsatsen att skall den granskningen fullgöras bör också de olika partierna vara företrädda i utskottet. Det finns en hel bunt med material från utredningen om olika modeller till lösningar på utskottsfrågan. Men det är inte det ena eller det andra förslagets föroch nackdelar i förhållande till andra förslag som man från moderat håll diskuterar. Om man gjorde det, skulle det ändå se ut som en vilja att söka lösningar. Nu säger man blankt nej till utredningens rekommendation. Det är avslöjande och tyder på att man vill ha kvar den nuvarande ordningen att inte alla partier skall delta i utskottsarbetet på lika villkor. Jag vill också erinra Bertil Fiskesjö om dessa olika förslag som har varit uppe till diskussion i utredningen. Det är inte någon hemlighet som vi bär på när vi säger att det borde vara möjligt att i riksdagsordningen reglera frågan om utskottens sammansättning. Inget av dessa olika förslag har nämligen större nackdelar än den nuvarande ordningen med ett parti utanför utskottsarbetet. Och det är, Bertil Fiskesjö, inte knepigare att skriva i riksdagsordningen än att skriva i en rekommendation hur utskottsplatserna bör fördelas.
Herr talman! Jo, Nils Berndtson, det är knepigare. Om man gör en rekommendation, så finns det ett utrymme för handlingsfrihet. Skriver vi in en regel i riksdagsordningen, så måste den självfallet följas till punkt och pricka. Nu är det faktiskt så att utredningen arbetade fram alla möjliga modeller, vägde dem på den konstitutionella vågen och fann att de vägde för lätt. Och såvitt jag kan erinra mig från de många sammanträden som vi har haft så hade faktiskt inte vpk något konstruktivt bidrag att komma med i denna — som jag vill framhärda med att kalla den — knepiga fråga.
Herr talman! Vårt förslag till lösning formulerade vi redan i vår motion i samband med förslagen till ny grundlag. Där hävdade vi att varje parti som passerat fyraprocentsspärren också skulle vara representerat i utskotten. Det är den huvudlinje vi fortfarande hävdar. Utifrån den kan man diskutera olika metoder att lösa problemet, och utredningen har nu kommit fram till en rekommendation. Jag tycker den rekommendationen innehåller så pass mycket av det vi hävdat som princip att man kunde ha skrivit in den i riksdagsordningen och fått den mer fast. Nu får vi förmodligen en massa dispyter mellan partierna när rekommendationen skall prövas. Det hade varit enklare och rimligare att skriva in den i riksdagsordningen. Men, som jag tidigare anförde, för att få en lösning av problemet biträdde jag i det här läget en rekommendation.
Herr talman! Det hade, Nils Berndtson, inte gått att skriva in den här rekommendationen i riksdagsordningen därför att det — även om man visar den bästa viljan i världen — kan uppkomma situationer då man inte kan följa rekommendationen. Om man inte kan komma överens måste man kunna falla tillbaka på regler som på ett glasklart sätt går att tillämpa, och de reglerna har vi fortfarande i riksdagsordningen 7 kap. Nu hoppas jag, liksom Nils Berndtson och andra som står bakom rekommendationen, att det skall fungera. Men om rekommendationen inte skulle fungera får vi tillämpa de bestämmelser som finns i riksdagsordningen.

I reservationen föreslås ändring i riksdagsordningen. Av reservationen framgår att ändringen önskas genomförd med ett enda beslut. Härför krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstat för bifall till reservationen. På grund härav kan inte i en avgörande omröstning utskottets hemställan, som endast kräver enkel majoritet, ställas mot reservationen. Kammaren har därför först att ta ställning till den i reservationen föreslagna ändringen i riksdagsordningen. Avslås denna ställs proposition härefter på bifall till utskottets hemställan. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit reservationen.

Herr talman! Det faktum att svenska folket blir sjukare och sjukare oroar nästan alla människor i dag. Vi är världens sjukaste folk, helt enkelt. Varje förvärvsarbetande är frånvarande från arbetet nästan en månad varje år på grund av sjukdom, om man i beräkningen tar med både långoch korttidssjuka. På arbetsmarknaden är det de korttidssjuka som skapar problemen. Det är svårt att ersätta korttidssjuka, och för försäkringskassorna blir det ett betydande administrativt problem. Trots att den ökande sjukfrekvensen oroar många människor har ändå ingenting gjorts för att komma till rätta med problemet. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18 behandlas inte mindre än sex motioner med olika förslag och modeller till lösningar av problemet med korttidsfrånvaron på grund av sjukdom. Jag skall inte här gå in på de olika förslagen. Men man måste fråga sig om svenskarna verkligen är så sjuka som frånvaron tyder på. Eller är sjukersättningen så förmånlig att den direkt animerar till frånvaro? Ingen vågar dock tydligen ta tag i det här problemet, som ju faktiskt också är en form av ekonomisk brottslighet i den mån missbruk förekommer. Att vara frånvarande från arbetet med sjukersättning utan att vara sjuk är att dra fördelar av andras lojalitet och arbete. Egentligen är det ganska egendomligt att inte socialdemokraterna reagerar hårdare mot en ökande korttidsfrånvaro på arbetet, socialdemokraterna som ju ofta talar just om lojalitet, som ofta reagerar hårt när löntagare drar fördelar av fackliga förmåner utan att delta i det fackliga arbetet. Alla vet vi att sjukfrånvaro förekommer utan att sjukdom föreligger, men vi vet inte i hur stor omfattning det gör det. Den kanske inte alls är så stor som vi tror, men vi vet ju ingenting så länge vi inte har gjort en allvarlig undersökning om omfattningen. Kanske är frånvaroproblemet ett uttryck för allmän dekadans. Riksdagsledamöterna själva ståtar ju med en frånvaro på 20-30 96, t.o.m. vid viktiga voteringar. Arbetsplatsernas frånvaro har ett högt föredöme i riksdagen. Ute bland ”vanligt folk”, även bland löntagare, har man länge talat om behovet av att införa ett par tre dagars karenstid i sjukförsäkringen, men politikerna har alltid sagt nej. Redan 1975 avslog socialförsäkringsutskottet en motion om införande av karensdagar med följande motivering: ”En återgång till ett system med karensdagar skulle enligt utskottets mening motverka ett av de främsta syftena med 1966 års reform. Härtill kommer att utskottet principiellt hyser den uppfattningen att kostnaderna för vård av sjuka människor i främsta hand skall bäras av dem som har de bästa förutsättningarna härför, nämligen de friska medborgarna.” Denna motivering är magnifikt vilseledande. Det finns nämligen inga enbart friska människor. Bara en ytterst liten grupp människor är ständigt friska. Den gruppen är så liten att den är helt försumbar i sammanhanget. Vi är ju alla både sjuka och friska i olika omgångar i livet, och vi betalar alla på samma sätt sjukförsäkringen. Några speciellt friska betalare finns faktiskt inte. Ingen betvivlar väl att vi, då vi kunde klara tre karensdagar före 1967, i dag kan klara t.ex. två. Man lever ju faktiskt billigare när man är hemma några dagar i influensa än om man åker till arbetet. Den s.k. sjukpenningkommittén funderar f. n. på olika sjukförsäkringsfrågor, bl.a. ett system där arbetsgivaren skall betala sjuklön de första dagarna vid anställds sjukdom. Vi reservanter tycker det är synd att sjukpenningkommittén inte får fundera på ett system med karensdagar. Vi vet mycket väl att karensdagar kan bli ett problem för de 1,25-1,5 miljoner löntagare som i dag har sjuklön och ersättning enligt kollektivavtal från första sjukdagen. Men det måste ju gå att lösa det problemet på något sätt. I reservationen 2 kräver vi att även ett system med karensdagar skall utredas av sjukpenningkommittén. I reservationen 1 tas ett betydligt mindre problem upp. Det gäller pensionärer som förvärvsarbetar. När pensionären är halvt eller helt sjukskriven så får han uppbära sjukpenning i sammanlagt högst 180 dagar. Sedan är han utförsäkrad. Dessa 180 dagar gäller även om pensionären är sjukskriven till hälften och uppbär halv sjukpenning. Vi reservanter tycker att sjukförsäkringen i detta speciella fall skall jämställas med föräldraförsäKringen, där ersättningen från försäkringskassan utgår under dubbelt så lång tid vid halvdagsersättning som vid heldagsersättning. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall även till reservationen 1.

Herr talman! Rätten till ersättning från försäkringskassan vid sjukdom ingår i den sociallagstiftning vi har i vårt land som skydd för individer och familjer vid inkomstbortfall. Att sjukpenningen grundas på inkomsten är beroende på att inkomstbortfallet skall kompenseras till en viss gräns, så att den ekonomiska budgeten inte helt raseras under en sjukperiod. I lagen om allmän försäkring, som reglerar ersättningen vid sjukdom, kan vi läsa: ”Hos allmän försäkringskassa inskriven försäkrad äger enligt vad nedan sägs rätt till sjukpenning, om hans sjukpenninggrundande inkomst uppgår till minst fyratusenfemhundra kronor.” Men av någon obestämd anledning finns det undantag från inkomstregeln. Om man är under 16 år och förvärvsarbetar, spelar inkomsten ingen roll, för då har man inte ens rätt att vara inskriven i försäkringssystemet för sjukförsäkring. Lagstiftarna menar tydligen att någon kompensation för inkomstbortfall vid sjukdom inte är nödvändig om man är ung, även om man förvärvsarbetar och måste försörja sig själv på sin inkomst. Vänsterpartiet kommunisterna anser här, liksom i många andra fall, att användandet av åldersgränser för erhållandet av vissa sociala förmåner är orättfärdigt. Den spärr som inkomstgränsen utgör för utbetalandet av sjukpenning borde vara tillämplig på alla som förvärvsarbetar, oavsett ålder. Även om övervägande delen av våra ungdomar fortsätter sina studier efter genomgången grundskola, söker sig ändå en del av dem av olika anledningar omedelbart ut på arbetsmarknaden. Undersökningar visar också att många skolungdomar arbetar kontinuerligt eller under ferier och helger även under skoltid, för att förstärka sin ekonomi. Gällande bestämmelser innebär att de som inte fyllt 16 år hamnar i en sämre ekonomisk situation än de som nått denna ålder. För dem som omedelbart efter grundskolans slut går ut på arbetsmarknaden har det faktiskt betydelse vid vilken tid på året man är född. Om man inte är född på rätt del av året inför skolavslutningen, så är man inte heller berättigad till sjukpenning vid förvärvsarbete. Detta är ju helt orimligt och inte bara en ekonomisk fråga utan även en rättviseprincip. Ungdomsarbetslösheten tvingar i dag allt fler ungdomar att söka sitt arbete utanför hemorten. Ungdomarna är då ofta helt hänvisade till sin egen inkomst för att klara mat, hyra och övriga utgifter. Utgifter för levnadsomkostnader är tyvärr inte baserade på åldersgränser. Åldersgränser gäller oftast inte för skyldigheter, bara i fråga om rättigheter. Det borde nu vara dags att rätta till bestämmelsen att egen inkomst inte utgör sjukpenninggrundande inkomst på grund av åldersgränser. Utskottet bestrider inte heller att det finns starka skäl som talar för en sänkning av åldersgränsen för tillhörighet till sjukpenningförsäkringen men hänvisar nu liksom förut till att frågan tillhör det ämnesområde som den 1975 tillsatta socialpolitiska samordningsutredningen skulle behandla, och därmed avfärdar man frågan. Det har nu gått fyra år sedan utredningen tillsattes, och ingenting säger hur länge de arbetande ungdomarna skall vänta på resultat av utredningen. Det kan ju dröja ytterligare fyra år, men det kanske utskottets talesman kan ge ett svar på. Även om det skulle bli ett positivt ställningstagande av utredningen, så dröjer det ju, som vi har sagt, ytterligare ett antal år innan förslaget kan träda i kraft. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna kommer inte att sluta motionera i frågan förrän rättelse nåtts. Hänvisning till utredningar är ingen hållbar motivering för att inte rätta till uppenbara orättvisor i vårt socialförsäkringssystem. Ett slopande av åldersgränsen i sjukförsäkringssystemet kan inte heller utgöra så särskilt stort hot mot den sammantagna statliga budgeten att det motiverar avslag på motionen 223, som jag, herr talman, härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till vad utskottet hemställt. I betänkandet behandlas ett stort antal motioner, och utskottet är enhälligt på alla punkter utom två. Detta hänger samman med att de flesta frågor som behandlas i betänkandet är föremål för utredning. Det finns alltså två reservationer av moderaterna, och Per-Eric Ringaby har nyss talat för dem. Jag börjar med reservationen 1 beträffande sjukpenning till ålderspensionärer. Där kan jag egentligen bara hänvisa till utskottets motivering för avstyrkandet av motionen 1798 på s. 12 i betänkandet. Utskottsmajoriteten anser inte att man kan göra den jämförelse mellan föräldrapenning och sjukpenning som motionärerna gör. Det är för att möjliggöra samvaro med barnen vid tillfällen då detta är särskilt viktigt som föräldrarna får möjlighet att i viss utsträckning själva välja hur de vill ta ut föräldrapenning och ledighet. Vi menar att det inte finns samma motivering när det gäller ålderspensionärerna. Jag yrkar med detta avslag på reservationen 1. I den andra reservationen följer moderaterna upp en motion om införande av karensdagar inom sjukpenningförsäkringen. Per-Eric Ringaby diskuterade frågan om sjukersättningen är för bra och om den därför utnyttjas på ett felaktigt sätt. Han sade att det förekommer sjukskrivning utan att den är föranledd av sjukdom, men man vet inte omfattningen och orsakerna. Då tycker jag det är egendomligt att tro att man genom att införa karensdagar skulle kunna råda bot på detta missförhållande och att det skulle vara den rätta medicinen. Det kan misstänkas att ett visst missbruk förekommer, men det får inte leda till att man försämrar för andra som verkligen behöver vara hemma på grund av sjukdom. Inom folkpartiet betraktade vi det som ett framsteg när man tog bort karensdagarna inom sjukpenningförsäkringen. Utskottet har behandlat motsvarande motioner vid tidigare tillfällen och har då framhållit att ett återinförande av karensdagar skulle motverka den reform som riksdagen tog 1966. Utskottet pekar också på de uppgifter som sjukpenningkommittén har. Bl. a. skall den försöka mildra de effekter i de nuvarande reglerna som innebär att sjukpenning inte utgår för insjuknandedagen. Vi har också den s.k. fridagarsregeln, som kan drabba en del personer ganska hårt. Tanken är alltså att den enskilde skall kunna få bättre kompensation vid inkomstbortfall. Ett införande av karensdagar skulle gå i motsatt riktning. Jag yrkar alltså avslag på reservationen 2. Utskottet avstyrker vänsterpartiet kommunisternas motion nr 223 med hänvisning till att riksdagen vid de två senaste riksmötena har avslagit samma motionsyrkande från vänsterpartiet kommunisterna. Utskottet har tidigare uttalat ”att det inte vill bestrida att det finns skäl som talar för en sänkning av åldersgränsen för tillhörighet till sjukpenningförsäkringen”. Utskottet har alltså uttalat sig positivt till den här tanken, men som Karin Nordlander framhållit pågår här ett omfattande utredningsarbete inom socialpolitiska samordningsutredningen, som har att behandla även denna fråga. Utskottet har inte ansett det vara lämpligt att bryta ut den här frågan ur utredningsarbetet. Jag hoppas att det inte skall dröja alltför länge innan vi får ett förslag från utredningen som ger till resultat att vänsterpartiet kommunisterna inte ytterligare en gång skall behöva känna sig föranlåtet att motionera i samma fråga.

Herr talman! Det är väl i och för sig inte så stor anledning att polemisera med Britta Bergström i denna fråga. Det är klart att man inte får reda på orsakerna till stor frånvaro på arbetsplatserna genom att införa en, två eller tre karensdagar. Däremot blir det mindre intressant att ta en korttidssjukskrivning, som inte är absolut nödvändig, om man har karensdagar. Karensdagarna fungerade ju ganska bra före 1967, och jag tror att de skulle kunna fungera bra även nu. Det är oerhört svårt att säga vad det är för orsaker till en stor sjukfrånvaro. Man har talat om miljö och stress, och man har angett alla möjliga andra orsaker. Vi var på Volvo och tittade på företaget när det fyllde 50 år. Vi fick då veta att Volvo har den bästa arbetsmiljön bland alla bilfabriker i världen, men man har ändå en mycket stor frånvaro — den största bland världens bilfabriker. Det säger alltså att allting inte beror på miljön. Det har också gjorts försök med miljön, vilka faktiskt inte gett några klara utslag i form av mindre frånvaro. Den stora sjukfrånvaron har många orsaker. Ibland funderar man på försäkringskassorna huruvida läkare tar tillbörlig hänsyn till det krav på att arbetsförmågan skall vara nedsatt med 50 26 som faktiskt gäller för att man skall bli sjukskriven. Yngre och äldre läkare ser litet olika på de här problemen. Vi vet att ett socialt missförhållande i dag kan så att säga förstärka sjukdomsbilden vid ett läkarbesök. Det finns som sagt många orsaker till den stora sjukfrånvaron, men jag tycker ändå att sjukpenningkommittén borde kunna få åtminstone fundera på ett system med karensdagar. Jag vet emellertid att karensdagar skulle medföra svårigheter på grund av de sjuklönesystem man har på olika håll i landet. När det gäller frågan om sjukpenning till ålderspensionärer säger Britta Bergström att man här inte kan göra en jämförelse med föräldraförsäkringen, eftersom det där gäller tillsyn av barn, osv. Anledningen till att ersättning utgår från sjukförsäkringen är kanske i detta fall inte så viktig. Den jämförelse vi gör är att man vid halv ledighet enligt föräldraförsäkringen får dubbelt så många lediga dagar som en pensionär får sjukpenning vid halv sjukskrivning. Detta är inte någon särskilt stor fråga, men jämförelsen med föräldraförsäkringen tycker jag dock kan göras.
Herr talman! Britta Bergström konstaterar att man vid de två senaste riksmötena behandlat motionerna på samma sätt, och det är ju riktigt. Men sedan var hon inte särskilt konkret i det hon sade. Det fanns en förhoppning om att det inte skulle dröja alltför länge innan förslag föreligger i riksdagen. Jag är glad att folkpartiet är positivt inställt till den berörda frågan. Men när det gäller finansieringen av sjukförsäkringen — som sker genom statsbidrag, arbetsgivaravgifter och de försäkrades egna avgifter — finns det inga undantag med anledning av åldersgränsen. Då borde det inte heller finnas något undantag i utbetalningshänseende. Vi tycker att åldersgränsen på 16 år nu är mogen för en omprövning, att den bör slopas i lagen och att det enbart är inkomsten som skall vara underlag för sjukpenningen till samtliga förvärvsarbetande. Vi tycker att man inte kan fortsätta med att hänvisa till socialpolitiska samordningsutredningen, som behandlar ett stort komplex av frågor — och vi vet ännu inte när utredningen kommer att lägga fram förslag. Det är helt enkelt inte tillfredsställande med den diskriminering som den nuvarande bestämmelsen innebär, och bestämmelsen kan naturligtvis slopas utan vidare utredning. 2. att riksdagen hos regeringen begärde en översyn av det sociala trygghetssystemet enligt motionens riktlinjer.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19 behandlas centerns partimotion om det sociala trygghetssystemet. Det finns enligt vår uppfattning all anledning att självkritiskt analysera de stora satsningar som gjorts på det sociala området i vårt land under många år. Vi bör ställa oss frågan om de reformer vi beslutat får de resultat som vi avsett. Särskilt angeläget är det att nogsamt pröva beslut som tar i anspråk en stor del av samhällets resurser. Vårt sociala trygghetssystem tillhör det område som förtjänar en omsorgsfull och grundlig analys. En viktig målsättning med denna reformpolitik har varit att åstadkomma en utjämning i samhället till förmån för de sämre lottade. Vi har alltså anledning att ställa oss frågorna: Leder vårt sociala trygghetssystem till denna utjämning? Använder vi samhällets resurser på rätt sätt? Eller spiller vi bort knappa resurser på bättre lottade grupper som redan är privilegierade? Jag kan här endast koncentrerat försöka diskutera en del av vårt sociala trygghetssystem utifrån dessa frågeställningar. För att börja med sjukförsäkringen så har ersättningen inom den högsta sjukpenninggruppen ökat från 150 till 242 kr. per dag under den senaste femårsperioden. Den s.k. hemmamakeförsäkringen har under samma tid ökat från 6 till 8 kr. per dag. Den sämst ställda gruppen har fått nöja sig med 2 kr. i ökning när den högsta inkomstgruppen inom sjukförsäkringen fått en ökning på 90 kr. per dag. Man måste ställa sig frågan: Är denna stora skillnad verkligen sakligt motiverad? Det finns kanske de som vill hävda att höginkomstgrupperna är förvärvsarbetande och mera samhällsnyttiga än de hemarbetande. Men är detta sant? En stor del av de förvärvsarbetande — såväl företagare och arbetare som tjänstemän — är t.ex. sysselsatta med att tillverka förstörelsevapen. Andra arbetar med att tillverka olika prylar vars värde man kan diskutera. Ytterligare andra sysslar med tillverkning av vissa leksaker som bidrar till att förstärka fördomarna hos våra barn. Dessa exempel som jag har tagit får inte uppfattas som någon som helst kritik mot dem som arbetar inom dessa områden. I verkligheten är det nog så att de flesta inte har några större valmöjligheter i sin sysselsättning. Vad sysslar då de hemarbetande med? I många fall är de veckans alla dagar sysselsatta med omsorgen om sina barn. Det är säkert ingen som vill hävda att dessa föräldrar saknar arbete. Det är nog heller ingen som vill påstå att detta vårdarbete inte skulle vara samhällsnyttigt. Snarare är det väl svårt att utpeka arbeten som är mera angelägna än just omvårdnaden om våra barn. Trots detta värderar samhället inte deras arbete högre än till 8 kr. per dag när de blir sjuka. Det är lätt att förstå att dessa människor inte känner någon större glädje över det trygghetssystem som har byggts upp i detta land. Ser vi på vårt pensionssystem så finner vi att det också ger stora skillnader i standard. Har man haft förmånen av en hög inkomst — ofta också en privilegierad ställning i samhället — är man också garanterad en hög pension under ålderdomen. Oftast har man fått den höga inkomsten tack vare att samhället finansierat en stor del av den utbildning som bidragit till en trygg sysselsättning och en personlig tillfredsställelse som inte går att mäta i pengar. För kroppsarbetaren, som haft ett kanske slitsamt, smutsigt och hårt arbete med relativt låg lön, blir även pensionen låg. Man kan t.o.m. säga att kroppsarbetarna i många fall får hjälpa till att finansiera den högre pensionen för höginkomsttagarna. I varje fall gäller det för kroppsarbetare som har en lång aktiv tid i produktionen. Det är svårt att motivera att stora ojämlikheter i inkomstnivån skall återspeglas även på ålderdomen. Särskilt svårt är det att motivera ett socialt trygghetssystem som ger sämst trygghet för de jobb som de flesta människor inte vill ha. Vi har från centerns sida vid åtskilliga tillfällen kritiserat dessa orättvisor i pensionssystemet. LO har också i ett remissyttrande rest allvarliga invändningar mot ATP-systemets svaga fördelningseffekter. Bostadsbidragen bör också ses som en viktig del av vår socialpolitik. När riksdagen införde denna bidragsform var det i första hand för att hjälpa de sämst ställda i samhället. Den analys av bostadsbidragen som riksrevisionsverket nu genomfört visar att stödformen i vissa fall har en dålig utjämnande effekt. Enligt riksrevisionsverkets rapport kan t.ex. en fyrapersonersfamilj i ett visst inkomstläge efter skatt och med hänsyn tagen till bidrag få en standardnivå som ligger 20000 kr. högre än en fempersonersfamilj i motsvarande inkomstläge. När bidragsoch skattesystemet får sådana orimliga konsekvenser är det minst sagt oroande. Ett så dåligt fungerande stödsystem kan vara nedbrytande för moralen och solidaritetsviljan i vårt samhälle. Det borde vara en självklarhet att vi snabbt försöker komma till rätta med dessa brister. Även den nuvarande föräldraförsäkringen skapar vissa klyftor. Under den tid man är hemma och vårdar sitt barn kan skillnaden i ersättning uppgå till ungefär 50 000 kr. mellan den som ligger högst resp. lägst på ersättningsskalan. Vad är det då som motiverar dessa skillnader? Är det så att den som får den högre ersättningen på 242 kr. per dag sköter om sitt barn på ett bättre sätt än den som har 32 kr. per dag i ersättning? Naturligtvis inte. Det är precis samma omsorg, samma omvårdnad, som föräldrarna svarar för. Vad är det då som motiverar så stora skillnader i ersättning för exakt samma arbete? Den enda skillnaden är att den som får den högre ersättningen på 242 kr. per dag har haft en hög inkomst före det att man fick sitt barn. För den som får nöja sig med grundersättningen på 32 kr. per dag gäller ofta att hon inte kunnat få något arbete. Är det då rätt att hon skall bestraffas även när hon utför samma vårdarbete som höginkomsttagaren? Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att finna en saklig motivering för denna mycket stora skillnad när det gäller stödformerna. Det är sannolikt omöjligt att finna ett annat arbete ute i samhället där inkomstskillnaderna inom ramen för föräldraförsäkringen är så stora som när det gäller det arbete som utförs när föräldrar är hemma och vårdar sina barn. De slutsatser som man måste dra är att den som har privilegiet att få ett arbete — och då särskilt den som har ett välavlönat arbete — också är privilegierad i vårt trygghetssystem. Den däremot som utför ett oavlönat arbete i form av t.ex. vård av barn i hemmet missgynnas tyvärr av stödsystemet. För att bryta den tendens till att skapa ökade klyftor som det nuvarande trygghetssystemet medför har vi från centerpartiets sida i partimotionen 1231 förordat att det fortsatta sociala reformarbetet inriktas på att skapa ett grundtrygghetssystem som ger en bättre utjämning mellan olika grupper. Utskottets majoritet menar att den socialpolitiska samordningsutredningen kommer att i sitt arbete ta upp de frågor som aktualiserats i motionen, men med hänsyn till att direktiven för utredningen är hårt avgränsade har vi från centerns sida svårt att se att den kan göra något progressivt på det här området. Jag vill därför, herr talman, med cGetta yrka bifall till reservationen i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Den reservation som centerns representanter i socialförsäkringsutskottet fogat vid detta betänkande är från flera synpunkter intressant. Reservationen är föranledd av en partimotion som centern väckte under den allmänna motionstiden och i vilken man kräver en översyn av det sociala trygghetssystemet. Om innehållet i motionen skulle man kunna säga mycket. I flera avseenden är motionen avslöjande för tankar och avsikter som centern finner det opportunt att framföra. I reservationen är emellertid tonen delvis en annan. Man är försiktigare och mera återhållsam då det gäller de i motionen framförda kraven. Det hela går ut på att man vill få till stånd en utvärdering av socialförsäkringssystemet, så att det blir, som man säger, heltäckande för alla människor i skilda situationer och att olika författningar samordnas till ett enhetligt trygghetssystem. Detta skall ha som grund en rätt till arbete för alla med möjlighet för den som på så sätt inte kan försörja sig att erhålla en daglig grundersättning. Vidare vill man överväga möjligheterna till omprioriteringar inom de nuvarande kostnadsramarna och få till stånd en kartläggning av det samlade resultatet av löner, skatter och transfereringar för olika familjetyper. Socialförsäkringsutskottet har ingående redogjort för de åtgärder som under 1970-talet vidtagits för att belysa och kartlägga olika samordningsfrågor inom det sociala bidragsoch trygghetssystemet. Eftersom jag själv svarade för tillsättningen av socialpolitiska samordningsutredningen, kan det finnas skäl att erinra om att utredningen just har till uppgift att undersöka vilka förbättringar i samordningsavseende som kan genomföras inom ramen för befintliga bidragsformer och för dessa fastlagda principer i fråga om bidragens inriktning och omfattning. Arbetet med översynen av gällande bestämmelser skall bedrivas med utgångspunkt i den totala resurstilldelningen och den huvudsakliga fördelningen mellan olika områden som är fastställd av statsmakterna. Målet för översynen skall vara att klarlägga hur långt det socialpolitiska bidragssystemet kan samordnas i en allmän socialförsäkring. Det framhölls i direktiven att en huvudfråga i utredningsarbetet därigenom kommer att bli en systematisk genomgång av lagen om allmän försäkring med beaktande av samordningsfrågorna i denna lag och i förhållande till andra bidragsförfattningar. Kommittén skall slutligen samråda med pågående utredningar som har i uppdrag att pröva olika delar av det socialpolitiska bidragssystemet. Utredningen avser att redovisa sina överväganden i hithörande frågor under andra halvåret 1979. Om centerns avsikt således är att få till stånd en översyn av gällande bestämmelser och ingående kartlägga hur långt det sociala bidragssystemet kan samordnas i en allmän socialförsäkring, så är den uppgiften sannerligen klart angiven i utredningens direktiv. I så fall kan jag inte finna annat än att man i reservationen i stort sett endast slagit in öppna dörrar. Av Gösta Anderssons anförande här i dag och av ett närmare studium av centerns partimotion framgår att man egentligen är ute efter någonting helt annat. Motionen är fylld av dunkla antydningar och av påståenden som minst av allt är väl underbyggda. Man säger att trygghetssystemet är komplicerat och svåröverskådligt och att många inte kan överblicka sina rättigheter och kontrollera om utbetalningarna är korrekta. Många blir utan vad de har rätt till och andra tillskansar sig förmåner som de inte skall ha, heter det. Man har inte täckning för dylika svepande formuleringar. I stort sett fungerar vårt trygghetssystem bra. Försäkringskassorna har byggt ut sin informationsoch upplysningsverksamhet. I pensionsdelegationerna behandlas de enskilda ärendena noggrant och ingående. Vi haren väl utbyggd besvärsorganisation, nu senast ytterligare förstärkt genom de nyinrättade försäkringsrätterna. Det finns inga aktuella undersökningar som ger stöd för generella påståenden att många går miste om stöd som de har rätt till. Riksförsäkringsverket har vidare förbättrat rutinerna, så att de försäkrade inte skall gå miste om sina rättigheter. Det kan naturligtvis vara så, att behövande människor inte söker socialhjälp, men vi vet inte hur vanligt det är. Den reform som socialdemokratin lade grunden till genom socialutredningen syftar till en socialtjänst, som bl.a. skall fånga in ekonomiska hjälpbehov och göra människor positiva till att ta kontakt med socialtjänsten, då de behöver bistånd till sin försörjning m.m. Det har varit mycken diskussion om bostadsbidragen. Men även här effektiviseras kontrollen genom registersamkörning. Svepande formuleringar om missbruk skadar vår socialpolitik. Så onyanserade beskyllningar ger lätt grogrund för en osaklighet och hets i debatten, som vi sett många exempel på under årens lopp. Det är minst sagt anmärkningsvärt att centern vill ge sig in på denna form av misstänkliggörande av vårt sociala trygghetssystem — låt mig ha det sagt, herr talman. Man påstår att grundtryggheten fått stå tillbaka för standardtryggheten, och man talar — återigen i svepande formuleringar — om att skapa ett heltäckande grundtrygghetssystem. Detta är ett allvarligt angrepp på hela vårt socialpolitiska reformarbete. Man bortser f.ö. från att vi under 1960 och 1970-talen byggt ut de riktade insatserna för att förbättra grundtryggheten. Man nämner i motionen exempelvis inte den stora satsningen på bostadsbidragen till barnfamiljerna. Det är emellertid inte så svårt, herr talman, att finna vad man i motionen i stort är ute efter — och det framgick också av Gösta Anderssons anförande. Även om mycket är inlindat i tekniska termer och dunkla antydningar, så är det tydligen standardtryggheten man tycker illa om. Man säger f.ö. att standardtrygghetssystemet leder till att den som uppnått en hög inkomst kan bevara den vid sjukdom, arbetslöshet och efter pensioneringen, medan däremot de som levt under sämre ekonomiska förhållanden får fortsätta med detta. Man kan fråga sig vilka grupper centern vill försämra villkoren för, eftersom man talar om ”omprioriteringar inom nuvarande kostnadsramar”. På något sätt är man tillbaka till den debatt som fördes om ATP på 1950-talet. Eftersom vi om några veckor — f. ö. den 14 maj — kan fira 20-årsdagen av riksdagens beslut om ATP-reformens genomförande, skulle jag vilja erinra om vad Tage Erlander framhöll efter det historiska beslutet om ATP. Han påpekade nämligen att det inte längre gällde att bekämpa massfattigdomen bland de gamla. Det var 1930-talets problematik. Det gällde inte längre att trygga någorlunda drägliga levnadsvillkor för de gamla, en minimistandard för alla. Det var 1940-talets problematik. Det gällde någonting därutöver, nämligen att för familjerna, de gamla och handikappade trygga en i huvudsak bevarad levnadsstandard, och han tillade: När våra borgerliga motståndare sökte förhindra den lagfästa pensionen genom att inbördes tävla om överbud på folkpensionerna innebar detta att de på nytt försökte utkämpa 1930-talets förlorade fältslag i 1950-talets samhälle. Låt mig erinra om att ATP-reformen trädde i kraft 1960 och att de första pensionsförmånerna utbetalades från ATP 1963. För varje år har sedan reformen fått allt större betydelse för allt fler människor. I år utbetalas närmare 15 miljarder kronor till 1,2 miljoner ATP-pensionärer. ATP-systemet är ännu i ett uppbyggnadsskede. För att stärka det ekonomiska grundskyddet för dem som saknar ATP eller har låg sådan pension infördes pensionstillskotten 1969. De ökar nu som bekant efter en fastställd plan fram till år 1981, vilket innebär ett åtagande att varje år höja grundförmånerna inom folkpensioneringen utöver den kompensation för prisstegringar som erhålls genom värdesäkringen av pensionerna. Resurserna har således i inte oväsentlig grad koncentrerats till pensionärsgrupper där behoven av ekonomiska förbättringar har bedömts vara mest framträdande. Detta bidrar i hög grad till utjämning mellan olika pensionärsgrupper. Att skapa en ”heltäckande” grundtrygghet och samtidigt skära ner de inkomstrelaterade trygghetsanordningarna med kopplingar till skattesystemet och med inslag av arbetsmotivation, som centern tydligen vill åstadkomma, pekar i utvecklingens förlängning hän mot ett slags negativ inkomstskatt. Jag vill rekommendera Gösta Andersson att studera betänkandet från socialpolitiska bidragsutredningen, som ingående redovisat vad det skulle innebära om man gav sig på grundläggande förändringar av vårt trygghetssystem. I utredningen redovisas innebörden av s.k. helhetslösningar — bl.a. minimigaranti, allmänt folkbidrag, negativ inkomstskatt etc. Kom inte sedan och säg, att man med sådana lösningar skulle förbättra grundtryggheten för de många människorna i vårt land! Men naturligtvis kan det finnas grupper som inte har samma intresse av inkomstrelaterade trygghetsförmåner som de stora löntagargrupperna. Orsakerna härtill kan vara flera — förmögenhetsbildning, inkomstförhållanden etc. I det avseendet ger finansutskottets betänkande 1978/79:5 om värdemätning och förmögenhetsredovisning många intressanta upplysningar. Det sagda innebär, herr talman, givetvis inte att vår socialpolitik är höjd över all kritik. Reformarbetet måste gå vidare. Men centerns motion är ett direkt hot mot stora delar av grundtryggheten. Och nog kan främtiden inge bekymmer. Med ett budgetunderskott som snart är uppe i 50 miljarder kronor blir hotet mot vår sociala trygghet en realitet. Det är den ekonomiska politiken som behöver ändras för att det sociala reformarbetet skall vila på en fast och säker grund. Dessutom visar centerns motion vikten av vakthållningen kring de grundläggande trygghetsreformer som vi byggt upp och av att gå vidare då det gäller att fördjupa och bygga ut tryggheten för de många människorna i vårt land. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 19.

Herr talman! Jag är ledsen över att Sven Aspling både läst vår partimotion illa och har lyssnat dåligt på vad jag tidigare sagt från denna talarstol. Om han vill anklaga centern för att misstänkliggöra det sociala trygghetssystemet, riktar han i så fall exakt samma angrepp mot LO, som i ett yttrande angående pensionssystemet klart uttalar sig för att man bör se över ATP-systemet för att förstärka dess fördelningseffekt. Det är precis samma uppfattning som också vi har i denna fråga. Vidare säger LO i ett annat yttrande, att det finns starka skäl på en rad punkter att analysera bostadsbidragens fördelningspolitiska effekter. Jag kan inte tänka mig att LO ställer dessa krav bara för att yttranden skall skrivas, utan organisationen har naturligtvis saklig grund för att redovisa dessa uppfattningar. Väljer Sven Aspling att kritisera centern för att misstänkliggöra det sociala trygghetssystemet, riktar han samma kritik mot Landsorganisationen, och det är i så fall intressant. Sven Aspling försöker göra gällande att det är opportuna åsikter som vi för till torgs. Jag tror inte att Sven Aspling i grund och botten vill förneka att många föräldrar gör en viktig vårdinsats på olika områden av vårt samhälle, inte minst för sina barn. Det är ovedersägligen så att partivänner till Sven Aspling här i kammaren starkt har kritiserat t.ex. hemmamakeförsäkringen och i motion krävt en betydande uppräkning av ersättningarna på det området. Det är inte riktigt hederligt att hävda att vi är ute för att försöka misstänkliggöra det sociala trygghetssystemet. Jag pekade vidare på den analys som riksrevisionsverket gjort av bostadsbidragen, där man påtalar överutbetalningar på upp till 20 000 kr. Sven Aspling måste antingen underkänna riksrevisionsverkets analys eller tycka att det är riktigt att systemet skall fungera på detta sätt. När det gäller direktiven försöker Sven Aspling göra gällande att den sociala samordningsutredningen kommer att i stort sett tillgodose de krav vi rest i vår partimotion. Det sägs också i utskottets betänkande. Jag frågar mig: Kan detta vara trovärdigt? Direktiven begränsar ju i hög grad utredningens handlingsfrihet. Utredningen har enligt direktiven att hålla sig inom de resursramar som vi i dag har för våra sociala insatser. Hur skall utredningen kunna föreslå väsentliga förbättringar för de sämst ställda grupperna, om insatserna skall begränsas till de resurser som redan finns? Då tvingas ju utredningen att välja den väg som herr Aspling tydligen tyckte var fasansfull, nämligen att göra omfördelningar inom systemet. Man måste i denna fråga klart redovisa vilken linje man vill välja för att stödja de sämst ställda. För att utredningen skall kunna göra någonting progressivt krävs ökade resurser. Det skulle vara intressant att höra Sven Asplings uppfattning om denna sak.

Herr talman! Jag har en känsla av att jag läst centerns partimotion grundligare än Gösta Andersson — jag upplever det i varje fall så. Gösta Andersson är inte riktigt just i den här debatten, när han försöker förankra sin ståndpunkt i LO:s remissyttrande över pensionskommitténs delbetänkande. Det sätt varpå han refererar remissyttrandet är helt missvisande. Menar Gösta Andersson att LO skulle vilja bryta med inkomstbortfallsprincipen inom socialförsäkringen? Jag har med mig LO:s remissyttrande. Vi skall väl kanske inte ha alltför mycken högläsning här, men jag vill slå fast att vad LO pekar på är den nuvarande lönestrukturen, vilken LO som den stora centrala fackliga organisationen självfallet ställer i centrum för åtgärderna. Här kommer låglönesatsningen, löneutjämningen, in som ett avgörande instrument. Läs inledningsorden i det stycke som Gösta Andersson citerade: ”Nämnda fråga behandlades vid LO-kongressen 1976. Där fastslogs att strävandena efter jämlikhet i pensionssystemet först och främst är en lönepolitisk fråga.” LO menar att det vore felaktigt att använda pensionssystemet som en sorts utjämningsinstrument. Man får med andra ord icke resignera då det gäller att på det lönepolitiska området fortsätta utjämningssträvandena. Det är detta det gäller. Hur kan då en representant för centern stå i riksdagens talarstol och försöka pådyvla LO andra åsikter? Centern har i sin motion sagt följande: ”Vid utformningen av nya sociala trygghetssystem bör man inte bygga på standardtrygghetsprincipen. I stället måste huvuddelen av samhällets resurser för ekonomiska stödåtgärder användas för att skapa ett heltäckande grundtrygghetssystem.” Vad är det då man är ute efter? Det är ju att rasera de grundläggande principer som varit avgörande för det sociala trygghetssystemets uppbyggande. Vad skulle det innebära om centern skulle få realisera sina dunkla, egendomliga tankar? Det skulle leda till att vi fick ett allmänt system efter någon sorts grundtrygghetsmodell och därutöver säkerligen florerande privata försäkringar, som de resursstarka i samhället tog i anspråk för att tillförsäkra sig oförändrad standard — en privatisering av tryggheten. Vad centern är ute efter är egentligen fantastiskt: det är att vrida klockan tillbaka. Det är därför, herr talman, jag har engagerat mig i denna fråga på det här sättet. Jag har blivit minst sagt överraskad av att centern går ut med propåer av detta slag. Nu tar Gösta Andersson upp en rad olika ting, bl.a. familjepolitiken. Men vad centern är ute efter vet vi ju: helt enkelt att konservera traditionella könsroller. Vi vill ha en familjepolitik som skapar trygghet för barnen och frihet för familjerna och för kvinnan. Vi får återkomma till den frågan. Gösta Andersson och jag har sannerligen ett långt arbete framför oss de närmaste dagarna, när just familjepolitiken och föräldraförsäkringen skall behandlas i utskottet. Som jag har sagt rör det sig här om ett misstänkliggörande. Gösta Andersson observerar uppenbart inte själv hur han formulerar just detta. Vi har ju byggt upp pensionssystemet på principen av i huvudsak bevarad standard på ålderdomen, men vi har dessutom riktade reformer just för att stödja grupper som har det besvärligt. Bostadsbidragen är ett exempel. Barnbidragen är generella. Vi har en allmän folkpension. Vi har en allmän sjukförsäkring. Hemmamakeförsäkringen — visst kan vi diskutera den, och vi har säkerligen anledning att i mån av resurser förbättra den försäkringen; den frågan är f. ö. nu under utredning. Det avgörande här är ju centerns sätt att helt enkelt försöka rasera grundläggande principer för hela vårt sociala trygghetssystem. Man blir minst sagt förvånad. Gösta Anderssons inlägg har egentligen bara understrukit vad jag anade att man var ute efter, nämligen att skjuta in sig på avgörande punkter i det trygghetssystem som för det svenska folket i dag är av avgörande betydelse.

Herr talman! Jag är övertygad om att jag har läst rätt i LO:s yttrande om pensionssystemet. Varken LO eller centern vill riva upp något pensionssystem, men vi vill båda ge de sämst ställda grupperna förbättringar inom pensionssystemet. Det är detta vi vill uppnå och ingenting annat. Sven Aspling får faktiskt försöka bestämma sig för vilken fot han skall stå på när det gäller utformningen av den framtida sociala trygghetspolitiken. Han säger i slutet av sitt senaste inlägg att nog finns det skäl att förbättra för dem som har en hemmamakeförsäkring, och då är han tydligen inne på den socialdemokratiska motionen och även på den centermotion som utskottet tidigare har behandlat. Om han har den uppfattningen att vi skall satsa på de svagare grupperna, då är den här diskussionen alldeles överflödig. Men vad centern har velat åstadkomma är ingenting annat än att förbättra just för de svagare grupperna, och då krävs det också att man är beredd att analysera det trygghetssystem som fungerar i dag. Jag får en otäck känsla av att Sven Aspling försöker inta en attityd som ger intryck av att han är rätt nöjd med de socialpolitiska reformer som utformades under hans tid. Det tycker jag är en rätt farlig, självgod attityd. Vill han verkligen försvara ett system som efter bidrag och skatter i vissa fall ger en standardskillnad på nära 20 000 kr. per år mellan olika barnfamiljer? Eller tror han inte på den analys som utförts av riksrevisionsverket? LO börjar tydligen — jag upprepar det ännu en gång — tvivla på att bostadsbidragen får den fördelningspolitiska effekt som man skulle önska. LO ställer en rad väsentliga och kritiskt granskande frågor om bostadsbidragen i sitt yttrande till socialdepartementet. Går Sven Aspling emot LO:s ståndpunkt? Tycker han att LO redovisar helt okunniga ståndpunkter i fråga om bostadsbidragen? Ur jämlikhetsoch rättvisesynpunkt är det angeläget att vi får svar på dessa frågor som LO har redovisat. Jag har i varje fall för min del, herr talman, mycket lätt att ställa upp bakom LO:s yttrande i detta fall.

Herr talman! Nej, Gösta Andersson, det går inte att komma undan i den här debatten genom att försöka göra gällande att LO och Gösta Andersson har likvärdiga åsikter. Vad jag diskuterade var LO:s synpunkter i remissyttrandet till pensionskommittén. Det gällde ATP, den reform som inte minst LO kämpade för med sin dåvarande ordförande Arne Geijer i spetsen. Vad man har pekat på i remissyttrandet är att lönestrukturen måste ändras — och därmed självfallet också pensionerna och deras materiella innehåll. Det borde Gösta Andersson känna till. Det är självklart att vårt sociala trygghetssystem ständigt måste ses över, utvecklas och förbättras. Jag har ägnat en hel del av mitt liv åt detta. Och försök inte göra gällande här att jag skulle inta någon självgod attityd! Det är mycket som är ogjort i det här landet. Men man kan inte reformera det sociala trygghetssystemet så som Gösta Andersson och motionen föreskriver. Visst skall vi analysera. Det är det samordningsutredningen har till uppgift att göra, och jag har noggrant citerat direktiven. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mera. Jag vill bara återigen uttala min stora förvåning över centerns agerande på den här punkten. Det tycks här finnas med, har jag tillåtit mig att säga, opportuna taktiska skäl. För vårt vidkommande — och jag hänvisar till arbetarrörelsens hela historia i fråga om socialpolitik och trygghetspolitik — har det gällt att se till att de sämst ställda människorna i landet får det bättre och tryggare så långt resurser och möjligheter föreligger. 1930-talet, 1940-talet, 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet är fyllda av dylika reformer i olika avseenden. Gösta Andersson skall vara medveten om att om ni kommer att fortsätta den här kampanjen, det här misstänkliggörandet av grundläggande principer i vårt sociala trygghetssystem, kommer ni att möta hårt motstånd från hela arbetarrörelsen.

Herr talman! Är det opportunt att försöka rätta till svagheter i det sociala trygghetssystemet vill jag rekommendera herr Aspling att också bli opportun. LO har mycket riktigt pekat på ojämlikheterna i lönesystemet i sitt remissyttrande, men man säger samtidigt att LO inte kan finna sig i att invänta ett mer jämlikt lönesystem. Man säger också klart i sitt remissyttrande att det krävs en översyn av det pensionssystem vi har för att få en större jämlikhet inom detta system.

Det vi diskuterar är vad vi inom detta trygghetssystem kan göra för att skapa större rättvisa och större jämlikhet. Jag vill gärna erkänna att vi i det här landet — det kan vara en komplimang till Sven Aspling — haft en hög ambitionsnivå när det gällt att anvisa resurser till utjämning för att skapa social trygghet. Sverige har kommit längre än de flesta andra länder — det kan jag mycket väl understryka. För den skull får vi naturligtvis inte tro att vi funnit de allra bästa metoderna för att fördela resurserna. Det har funnits och finns fortfarande en stark solidaritetskänsla hos det svenska folket. Det gäller för oss att vara rädda om den, och då krävs det att vi sätter in våra sociala resurser där de bäst behövs i fortsättningen.
Herr talman! Gösta Andersson skall läsa motionen grundligare. Det ni kräver är ju en omprioritering inom nuvarande kostnadsramar. Det innebär att man måste försämra för vissa grupper. Man måste ta från några — och det måste vara från löntagarna — för att ge till andra. Det är själva innebörden i motionen. Det är återigen fel när Gösta Andersson söker göra gällande att LO skulle rikta angrepp mot de grundläggande principerna i ATP-systemet. Gösta Andersson kommer att få en protest från LO på den punkten. Däremot är det klart att vi i fortsättningen måste se till att människor i det här landet som fortfarande har det besvärligt och svårt får sin trygghet utbyggd i olika avseenden. Det är det vi hållit på med. Men då kan man inte följa de vägar som centern föreslagit i sin motion. Då kommer man fel — definitivt. Jag citerade Tage Erlander, och det är intressant hur han belyser utvecklingen i vårt land. Ty Gösta Andersson skall komma ihåg vad det egentligen var fråga om då det gällde ATP. Vissa grupper — framför allt vissa tjänstemannagrupper, inte minst de statsoch kommunalanställda — hade tillkämpat sig inkomstrelaterade förmåner på pensionssidan, medan Sveriges arbetare icke hade det. De fick det genom en hård strid om ATP, den reform vi nu fört i hamn och som i dag betyder så mycket och för varje år kommer att betyda ännu mer för allt fler människor. Skulle det vara ett framsteg, Gösta Andersson, att vrida klockan tillbaka, att bryta med de inkomstrelaterade förmånerna? Skulle det skapa en större utjämning, en större jämlikhet? Menar Gösta Andersson detta? Herr talman!

Herr talman! Det är naturligtvis rätt meningslöst att Sven Aspling och jag för en debatt, där vi beskyller varandra för att inte kunna läsa innantill. Jag förstår att det för Sven Aspling känns litet obehagligt att tvingas konstatera och erkänna att det sociala trygghetssystemet har betydande svagheter, som drabbar de sämst ställda i samhället. Om Sven Aspling läser första att-satsen i partimotionen, finner han att det där står mycket klart och tydligt att det fortsatta reformarbetet, avseende det sociala trygghetssystemet, skall utgå från de i motionen angivna riktlinjerna om ökad grundtrygghet. Kan vi bli överens om att de framtida satsningarna bör ha denna inriktning? I så fall är denna debatt överflödig, ty då är vi ganska sams i fortsättningen. Det skulle jag hälsa med stor tillfredsställelse.
Herr talman! Vi har byggt upp en grundtrygghet här i landet i många olika avseenden. Det som oroar mig är att centern uppenbart är ute efter att i långa stycken försämra denna grundtrygghet. Jag har sagt att det finns mycket som är ogjort och att vi har mycket kvar att göra. Men vi kan inte följa centerns väg efter de riktlinjer som är angivna i motionen. Det är uppenbart inkomstbortfallsprincipen, de inkomstrelaterade förmånerna, som Gösta Andersson är ute efter. Det skapar ett egendomligt inslag i denna debatt, som jag inte närmare skall gå in på. Vi får väl anledning att återkomma. Men en sak är klar: Skulle centern verkligen ha möjligheter att realisera de här tankarna, då vet vi vad resultatet skulle bli konkret. Det skulle bli försämringar över stora sociala trygghetsfält. Det skulle drabba väldigt många människor. Ni har inte begärt några resursförstärkningar i motionen utan omprioriteringar, och det måste innebära att många måste få det sämre. Detta dunkla tal har jag kallat för ett misstänkliggörande av vårt trygghetssystem. Och jag finner mig ha fog för det.

Herr talman! I och för sig har jag väl inte någon större anledning att lägga mig i den här trätan mellan Sven Aspling och Gösta Andersson. Från början tänkte jag inte heller göra det, men som debatten nu har utformats måste jag göra en kort deklaration. Vi moderater kan under inga omständigheter rösta på centerns reservation. Den är oklar — den saken är alldeles uppenbar. Det förhåller sig så att Gösta Anderssons partikamrat Elis Andersson och jag ingår i den socialpolitiska samordningsutredning som utskottet hänvisar till och som har fått i uppgift att se över hela vårt socialpolitiska system. Både Elis Andersson och jag vet hur svårt det här jobbet är. Jag ifrågasätter om Elis Andersson kan få med sig de andra i utredningen på ett system som är enbart ett grundtrygghetssystem. Vårt sociala system är kopplat till den inkomst man har — man kan diskutera det, men så är det uppbyggt. Att ändra det låter sig inte göras i en handvändning. Men vi funderar över de här sakerna i utredningen. Och de är svåra, mycket svåra. Jag tror att Elis Andersson instämmer med mig när jag säger att vi måste bygga vidare på det system vi har. Vi måste försöka få ett socialt system som i stort sett bygger på de inkomster människorna har men samtidigt försöka hjälpa människor som av olika anledningar aldrig fått någon inkomst här i livet, människor som startar från en mycket låg nivå. Viär alla ense om att vi skall försöka hjälpa upp dem. Men de i samhället som under livet skaffat sig olika inkomster måste när de blir pensionerade eller sjuka ha en ersättning som bygger på den inkomsten. Kostnaderna för dessa människor upphör ju inte i och med att de blir sjuka eller pensionerade. De måste klara sina kostnader även då. Därför har vi ett system som grundar sig på våra inkomster. Vi fortsätter i utredningen och jobbar efter den här modellen. Elis Andersson och jag är nog ense om att vi måste fortsätta på den här vägen. Den här debatten är ganska meningslös, tycker jag. Det som centern är ute efter pågår ju för fullt, även om utredningen inte till alla delar kan biträda vad som står i partimotionen. Därför kommer kammarens moderata ledamöter att rösta med utskottet i denna fråga.

Herr talman! Det var utskottets ärade herr ordförande som föranledde mig att begära ordet med sina påståenden att centern vill rasera grundläggande principer för vårt socialförsäkringssystem. Herr Aspling tog t.o.m. till brösttoner. Dessutom kom han med ett hot, nämligen att om vi vill förbättra situationen för dem som är sämst ställda i det här samhället så skulle man minsann sätta in krafter mot centern. Det är inte värdigt att föra debatten så från socialförsäkringsutskottets sida med hänsyn till det förflutna som finns i de här frågorna. Vad vi diskuterar är att inte bara de som har det bra skall få det bättre utan att de som har det sämst i första hand skall få förbättringarna. Det är den omprioriteringen vi måste satsa på i den omfattning som vi får ökade resurser. Låt mig bara ta två exempel! Vi har i dag i familjestödet en variation mellan 32 kr. per dag och 242 kr. per dag. När det gäller sjukförsäkring har de hemmavarande fått en förbättring från 6 kr. till 8 kr. per dag, samtidigt som den andra gruppen har fått en förbättring från 150 till 242 kr. per dag. Vi säger att de framtida satsningarna inom ramen för de resurser vi har måste läggas på dem som har det sämst ställt. Jag kan inte inse att man därmed raserar eller förstör något system. Man bygger upp en grundtrygghet för de människor som vi lever nära och vilkas talan centern försökt föra här i huset så länge jag har varit med både i andra lagutskottet och i socialförsäkringsutskottet.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
Herr talman! Eric Carlssons anförande ger mig endast anledning till ett påpekande, nämligen att det är innehållet i centerns partimotion, dess krav och synpunkter som har legat till grund för mina inlägg här i dag.

Herr talman! Socialdemokraterna i utbildningsutskottet har reserverat sig på en punkt i betänkandet om lokaloch utrustningsplaneringen vid statliga högskoleenheter. Det gäller placeringen av resurserna för handläggartjänsterna. Vi utgår ifrån att dessa handläggare skall tjäna hela regionen och inte bara den största högskoleenheten. Vi tar vidare fasta på vad som sägs i propositionen om regionstyrelsernas roll. Där står det bl.a. att de skall ha ett särskilt ansvar för de små högskoleenheternas lokaloch utrustningsbehov, att det skall vägas mot behoven för övrig grundläggande utbildning inom regionen och att erforderlig samverkan i lokaloch utrustningsfrågor kommer till stånd mellan berörda högskoleenheter. Vi tror att regionstyrelserna kan leva upp till detta särskilda ansvar bättre om de får den personresurs som propositionen talar om. U 68-beredningen var för sin del inne på liknande tankegångar när den förordade att regionstyrelser skulle inrättas, nämligen att det särskilt för de små högskoleenheterna vore bättre om olika slag av service kunde ges från ett regionalt organ som var fristående från de olika högskoleenheterna. Instruktionen för regionstyrelserna fick också i sin 5 § en formulering som pekar iden riktningen: ”Regionstyrelsen skall inom regionen främja ett nära samband mellan forskning och den grundläggande högskoleutbildningen.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

Herr talman! Det har rått stor enighet på de flesta punkter i utskottet när det gäller propositionen om lokaloch utrustningsplaneringen vid statliga högskoleenheter. Det är endast på en punkt som de socialdemokratiska ledamöterna har reserverat sig. Som framgick av Lars Gustafssons inlägg vill man från socialdemokratiskt håll knyta en personell resurs till regionstyrelsen i varje region. Från utskottsmajoritetens sida följer vi i stället propositionens förslag, som innebär att universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och Linköping får vardera en tjänst. Två tjänster föreslås dessutom för Stockholmsregionen, och placeringen av dessa tjänster skall bestämmas sedan UHÄ har lämnat förslag. Det finns mycket goda skäl för att följa utskottsmajoriteten och inte reservanterna. Grundinställningen bakom förslaget är ju, att de enskilda högskoleenheterna skall ges ökat ansvar också när det gäller lokaloch utrustningsplanering. Det hör också till bilden att en betydande del av lokalplaneringen berör forskningslokaler, för vilka regionstyrelserna inte har primäransvar eller överblick. Regionstyrelserna har inte heller i remissvaren hävdat att handläggarresurser skall förläggas till den regionala nivån. Regionstyrelsen i Lund t.ex. förordar en organisatorisk uppbyggnad kring större högskoleenhet i varje region. Regionstyrelserna bör enligt propositionen och utskottsbetänkandet inte medverka i handläggningen av enskilda lokaloch utrustningsärenden utan i första hand yttra sig över de lokala myndigheternas behovsredovisningar. Utskottet understryker dock vad föredragande statsrådet anfört om regionstyrelsernas särskilda ansvar i fråga om de små högskoleenheternas lokaloch utrustningsbehov. Enligt propositionen skall också de befattningshavare som knyts till de lokala enheterna vara skyldiga att ägna erforderlig tid åt de mindre högskoleenheternas programbehov. För att sammanfatta: Skälen för att följa propositionen och utskottsbetänkandet är uppenbara.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

Herr talman! Enligt vårt partis uppfattning finns det nu anledning att på bred front angripa de problem som deu ständigt ökande förbrukningen av kemiska produkter leder till. Det är många delfronter som ingår i det fälttåget, och därför behövs också bättre överblick och mera effektiv samordning av EA insatserna än vi har f. n. Nr 126 Vi anser att en särskild giftoch kemikommission bör tillsättas för denna Onsdagen den uppgift. Att minska och helst eliminera de risker för hälsa och miljö som en 18 april 1979 teknik med ökad kemikalieanvändning utsätter människorna för, såväl i industrin och i jordbruket som under fritid och i bostaden, är ett viktigt mål för socialdemokratisk miljöpolitik. I hushållningen med våra naturtillgångar och i den långsiktiga planeringen måste man också av hänsyn till och omtanke om miljön speciellt uppmärksamma de kemiska riskerna. Människan påverkas av de kemiska produkterna på olika sätt. Dels kan produkten påverka de människor som direkt hanterar den och dem som ytligt kommer i kontakt med den, om det finns giftiga substanser i den. Dels kan produkten nå människan via inandningsluften, dricksvattnet, livsmedel m.m. Det finns anledning att med särskild oro se på de skadeverkningar som upptäcks först sedan man använt det hälsofarliga ämnet en längre tid. Det finns exempel på yrkesbetingad eller annan miljöbetingad cancer som uppträder först 20 år efter den första kontakten med det farliga sjukdomsframkallande ämnet. Under resten av detta sekel kommer vi i detta hänseende att få se effekterna av den ökade kemikalieanvändningen fr.o.m. 1950-talet. Lagen om hälsooch miljöfarliga varor lägger ett stort ansvar på den som tillverkar, försäljer och på annat sätt hanterar eller importerar kemiska varor. Men det behövs bättre översyn genom registrering och kontroll av kemiska varor. Det behövs skärpning av lagstiftningen, ökad forskning och en mera snabb och effektiv administration genom ökad samordning, mera förhandskontroll och märkning av kemiska produkter. Alla dessa problem kan inte lösas endast genom att, som utskottets majoritet gör, hänvisa till den översyn av produktkontrollnämndens administration som nu pågår. För att få en tillräckligt god överblick över hela det kemiska området — det gäller användning såväl i arbetslivet och i bostaden som i den yttre miljön — behövs det en slagkraftig och fristående kommission, som kan sätta in åtgärder snabbt och utan besvärande administrativt krångel. Det gäller i dag kontrollen av över 4 miljoner kemiska produkter. Sedan andra världskriget hart.ex. tillkommit ca 100 000 nya kemiska produkter. Naturligtvis är inte alla farliga, men nya föreningar av olika kemikalier skapar stor osäkerhet om deras verkan. En ohejdad tillverkning och en okontrollerad användning av dessa många kemiska ämnen får inte medföra att människor och miljö skadas. Vi måste ha möjlighet att snabbt ingripa mot de farliga kemiska ämnena och deras skadeverkningar. Därför yrkar jag bifall till reservationen som är fogad vid jordbruksutskottets betänkande nr 23.